Herr talman! Frågan om anställningstrygghet är en av de mest centrala frågorna på arbetsmarknaden. Det finns inte många som i dag vill försvara den ståndpunkten, att en arbetsgivare skall ha rätt att godtyckligt säga upp en anställd. Man begär att arbetsgivaren skall redovisa sina skäl för uppsägningen och att dessa skäl skall vara hållbara vid en saklig prövning. domstolen som i arbetsdomstolen är emellertid uppsägningsrätten i princip fri. En arbetsgivare behöver inte ens uppge sina skäl för en uppsägning, hur stötande än uppsägningen kan te sig. Andra lagutskottet har vid de tillfällen då denna fråga under senare år behandlats i riksdagen uttalat, att det är angeläget att arbetstagarna bereds största möjlighet till trygghet i anställningen. Utskottet har emellertid då som nu förklarat, att en lagstiftning inte bör övervägas såvida det inte visar sig omöjligt att avtalsvägen nå en godtagbar lösning av frågan. Till denna ståndpunkt har riksdagen anslutit sig. Man kan då fråga sig om det varit möjligt att nå en tillfredsställande lösning avtalsvägen. Åtskilliga framsteg mot bättre anställningstrygghet har otvivelaktigt gjorts under årens lopp. Särskilt betydelsefullt var att huvudorganisationerna på arbetsmarknaden år 1964 med stöd av bl.a. en ILO-rekommendation överenskom om en nyordning beträffande behandlingen av uppsägningsfrågor. Arbetstagarorganisationerna lyckades därvid genombryta den av Arbetsgivareföreningen tidigare enständigt hävdade principen om arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt. På arbetstagarhåll hade man stora förväntningar på nyordningen, som bland annat innebar att skäligheten i en uppsägning kunde hänskjutas till prövning av en skiljenämnd. En brist var visserligen att skiljenämnden endast kunde utdöma skadestånd men icke förordna om återanställning. Har då nyordningen av år 1964 lett till att löntagarna fått ett starkare skydd mot obefogade uppsägningar än tidigare? Utskottet har denna gång icke skickat motionerna på remiss = till arbetsmarknadsorganisationerna. = Det framgår därför inte av utskottsutlåtandet hur löntagarorganisationerna ser på frågan i dag. Det finns emellertid tecken som tyder på att man på många håll inom dessa uppfattar läget som mindre tillfredsställande. Frågan om = anställningstryggheten följs med den allra största uppmärksamhet från regeringens sida och närmast av inrikesministern, som tyvärr är förhindrad delta i dagens sammanträde. Frågan får inte enbart ses som ett spörsmål om man schablonmässigt skall lagstifta om uppsägningstid eller dylikt. I första hand gäller det den grundläggande frågan om vi skall fortsätta med nuvarande rättstillstånd. Det bör sägas att det i dag finns få länder som har kvar den gamla principen om arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt i sin rättsordning. Den optimism som man hyste år 1964, att domstolarna skulle anpassa sig till de nya avtalsreglernas princip, har tyvärr inte infriats. Många andra ömtåliga frågor, som t.ex. äldre människors och handikappade arbetstagares situation, behöver också grundligt penetreras. Jag vill därför framhålla, att även om de aktuella motionerna nu avslås, avser inte regeringen därmed att lämna problemet om anställningsskydd åt sidan. Därest det av löntagarorganisationerna skulle anses önskvärt eller omständigheterna i övrigt skulle ge anledning därtill avser regeringen att låta utreda hithörande frågor.

Herr talman! Statsrådet Geijer har alldeles nyss bekräftat, att frågan om skydd mot obefogad uppsägning inte är tillfredsställande ordnad i detta land. Det finns ingen lagstiftning på området mer än i vissa speciella undantagsfall, sådana som gäller uppsägning i samband med äktenskap, havandeskap, viss militärtjänstgöring och tjänstgöring i samband med skyddsombudsverksamhet. Statsrådet hänvisar till att frågan tidigare varit uppe till behandling i andra lagutskottet och i riksdagen vid flerfaldiga tillfällen, men från båda dessa håll har man förordat att frågan borde lösas avtalsvägen. Hur ser det då ut i dag? Jo, för de människor som är anställda i allmän tjänst, i statlig och kommunal verksamhet, kan man väl säga att frågan om obefogad uppsägning är tillfredsställande ordnad.

Sådan prövning kan sålunda ske under förutsättning att arbetstagaren tillhör ett fackförbund, som har godtagit denna del av huvudavtalet. En begäran om prövning kan gå genom respektive förbund men kan också begäras av enskild medlem i sådan facklig organisation, dock endast under förutsättning att respektive förbund har godtagit huvudavtalet i det här avsnittet. Många löntagare här i landet har emellertid inte denna möjlighet på grund av att de fackliga organisationer, som vederbörande tillhör, inte har godtagit denna passus i 1964 års ändringar i huvudavtalet. Det betyder sålunda att dessa arbetstagare icke har någon möjlighet att få en prövning till stånd, huruvida en uppsägning har skett på sakliga skäl. Huvuddelen av dessa löntagare torde vara tjänstemän, men om jag är rätt underrättad finns det också vissa LO-förbund som inte har godtagit denna passus. Alltnog, det finns i dag åtskilliga anställda i det här landet, som inte vare sig lagstiftningsvägen eller avtalsvägen kan få en prövning till stånd av frågan om en uppsägning har skett på grund av godtycke eller ej. Detta är naturligtvis alldeles särskilt allvarligt i tider då det är svårt att få nya anställningar, och inte minst för äldre personal som blir friställd. Vi vet väl alla att det föreligger ett visst motstånd, även om man inte erkänner det, mot att anställa äldre arbetskraft. Man får nog se den sanningen i vitögat. Det torde vara på det sättet att en företa gare många gånger gärna vill bli av med äldre arbetskraft, som han kanske tycker inte riktigt orkar med i takten eller som man av andra skäl inte anser vara önskvärd inom företaget. En sådan inställning kan vara baserad på helt godtyckliga värderingar.

Vi har i vår reservation biträtt motionärernas begäran om en utredning i dessa avseenden. Nu har statsrådet sagt här, att regeringen är väl medveten om förhållandena och att — därest regeringen finner det nödvändigt — en utredning kan komma att tillsättas. Jag tycker att det hade varit bättre att förslaget bifallits med en gång, så att utredningen verkligen hade kommit i gång. Denna fråga har behandlats tidigare här i riksdagen. Andra lagutskottet har visserligen inte denna gång men tidigare haft frågan ute på remiss till olika centrala löntagarorganisationer. Då ansåg LO för sin del att frågan i första hand borde lösas avtalsvägen, men TCO underströk kraftigt i sitt remissyttrande — det var 1962 — det angelägna i att en utredning angående skydd mot obefogad uppsägning kom till stånd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Självfallet var det en intressant deklaration som statsrådet Geijer avlämnade. Vi hade inte kännedom om innehållet i den deklarationen när ärendet behandlades i utskottet, utan jag fick del av densamma först sedan utlåtandet justerats. Jag tror emellertid inte att det hade föranlett annan ändring i utskottets utlåtande än att vi helt naturligt hade omnämnt regeringens planer på att eventuellt tillsätta en utredning för att söka ta reda på vad som lämpligen kan göras i syfte att skapa större trygghet för de anställda på arbetsmarknaden.

Vad beträffar den generella uppsägningstiden har det kunnat konstateras, när vi tidigare haft att behandla sådana här frågor, att det funnits — och väl fortfarande finns — en viss variation i uppfattningen bland de anställda. Tjänstemännen har accepterat en uppsägningstid, och den är ömsesidig. Alla tjänstemän som är anställda hos organiserade arbetsgivare har en uppsägningstid som varierar mellan tre och sex månader, skulle jag tro, men den uppsägningstiden gäller alltså även för de anställda. Däremot har man på LO-sidan inte kunnat få förståelse för kravet på en kortare eller längre uppsägningstid, som måste iakttas av arbetsgivaren och som automa tiskt föder krav på att motsvarande skyldighet skall föreligga för den anställde. Jag tror att det förhållandet fortfarande råder och att herr Werner, när han ställer yrkande om bifall till motion nr 80, inte har en tanke på en motsvarande skyldighet för den anställde att iaktta sex månaders uppsägningstid. När det gäller dem som friställs på grund av inskränkning i driften eller på grund av förestående driftsnedläggelser är frågan helt naturligt annorlunda. Då kan det ju inte bli fråga om någon uppsägning från den anställdes sida utan endast från arbetsgivaren med kortare eller längre varsel. För tjänstemännen måste överenskommelsen om sex månaders uppsägningstid iakttas; för de kollektivavtalsanställda är det väl enligt de överenskommelser som träffats inte obligatoriskt med stort mer än en månad, möjligen har tiden utsträckts till två månader. I det avseendet kan det ju finnas skäl för att göra en utredning för att klarlägga om det är möjligt att komma längre. Lagstiftning tror jag inte är den allra bästa lösningen på frågan, ty därigenom binds arbetsmarknaden på ett sätt som inte alltid är så lyckligt, och jag tror att varken arbetsgivaren eller den anställde är särskilt betjänt av att ha en generell uppsägningstid av det slaget. Däremot kan det vara naturligt vid driftsnedläggelser eller större permitteringar. Det är riktigt, som det har sagts, att vi vid det här tillfället inte har sänt ut motionerna på remiss och att vi följaktligen inte har något dagsaktuellt yttrande från arbetsmarknadsparterna. Jag har emellertid en känsla av att man fortfarande är tveksam på LO sidan och att man fortfarande inom TCO gärna ser att i varje fall en utredning kommer till stånd om möjligheterna att lagstiftningsvägen eller på annat sätt trygga anställningen, framför allt för arbetare hos arbetsgivare som inte är anslutna till någon or ganisation och följaktligen står utanför de överenskommelser som har träffats. När vi senast diskuterade frågan fanns en sådan uppgörelse mellan arbetsmarknadsparterna endast på LO-sidan. Sedan dess har även TCO träffat en uppgörelse om möjlighet att ta upp tvister beträffande uppsägning inför en sådan nämnd som tidigare har funnits på LO-sidan. Frågan har — om man bortser från den situation som har uppstått på arbetsmarknaden under de senaste åren på grund av strukturförändringar — inte haft så stor betydelse ur den synvinkeln att de fall som har förts till arbetsmarknadsnämnden och där arbetarsidan har funnit skälen för uppsägning obefogade inte har varit många. De flesta fallen har inte lösts på det sättet att vederbörande arbetare har återanställts, utan åtgärden har begränsats till ett visst skadestånd. Det har väl även förekommit att personer har återfått sina anställningar men alldeles säkert endast i ett mindre antal fall. Frågan om den obefogade uppsägningen är inte entydig. Arbetsgivaren har, när han gör uppsägningen, förmodligen den uppfattningen att den är befogad. Den uppkomna tvisten skall dock lösas på ett eller annat sätt. Har den inte kunnat lösas, har den gått till arbetsmarknadsnämnden, som tagit upp ärendet och diskuterat det. Man har i varje fall kommit så långt att arbetsgivarsidan har erkänt att den har skyldighet att motivera en uppsägning. Det finns inte någon sådan skyldighet enligt lag, såvitt jag förstod av vad statsrådet Geijer sade, utan uppsägningsrätten är obegränsad, och det innebär att skäl för uppsägning icke behöver anges. Arbetsgivarna har dock numera erkänt att skäl bör presteras. I den deklaration som statsrådet Geijer läste upp fanns en reservation, nämligen den att om det finns ett önskemål på arbetarsidan — bland de anställda, kanske det är riktigare att säga — att frågan skall utredas, är regeringen beredd att tillsätta en sådan utredning. Skälet för mitt ställningstagande i utskottet är ungefär detsamma, nämligen att vi inte har fått något sådant entydigt utlåtande från arbetarsidan — alltså LO-sidan i detta avseende — som går ut på utredning om lagstiftning. Man vill fortfarande försöka möjligheten att förhandla om ett utvidgat uppsägningsskydd. Herr talman! Statsrådets deklaration föranleder, såvitt jag kan förstå, inte någon ändring i utskottets hemställan om att motionerna inte bör föranleda någon åtgärd. Det påverkar tydligen inte regeringens bedömning av möjligheterna att tillsätta en utredning.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

Herr talman! Det är ur vissa synpunkter intressanta anföranden som statsrådet Geijer och nu utskottets ärade ordförande har hållit. Man tycker sig märka en viss nyansskillnad mellan dem, och framför allt är väl skillnaden markerad mellan statsrådets anförande och vad andra lagutskottets majoritet har skrivit då den avstyrkt en utredning om ökat skydd för anställda mot obefogade uppsägningar. I andra lagutskottets yttrande ger ju majoriteten inte på något sätt uttryck åt att en utredning skulle vara motiverad om det, som herr Geijer sade, blir ytterligare uttalanden eller kanske redan nu eventuellt finns tillräckliga uttalanden från de anställdas sida. Vad utskottets ärade ordförande yttrat från talarstolen ligger ju litet närmare statsrådets anförande än det yttrande som herr Strand har skrivit under i utskottet. Från vår sida har vi under rätt många år fört fram dessa frågor och sagt att det är alldeles uppenbart att Sverige ligger efter i fråga om uppsägningsskydd för de anställda. Som regel — det är väl alla ense om — förekommer inga stora orättvisor på den svenska arbetsmarknaden i form av obefogade uppsägningar, men det finns tillräckligt många sådana för att vi från vår sida funnit anledning att ta upp saken. Man behöver inte heller, herr talman, se en väldigt stor mängd uppsägningar framför sig för att konstatera att om inte resultat nås förhandlingsvägen är det i varje fall skäl för statsmakterna att utreda frågan. Detta har varit skillnaden i inställning från socialdemokraternas respektive folkpartiets sida. Nu är det onekligen en framgång att statsrådet Geijer deklarerar, att om man inte uppnår ett tillfredsställande läge kan regeringen tänka sig att göra en utredning kring dessa frågor. Det noterar vi med tillfredsställelse. Jag förmodar att herr Geijer — eftersom han och jag gemensamt har talat för ett sådant här skydd, innan han upphöjdes i sin nuvarande dignitet, och ansett att en utredning behövdes — har verkat för tanken inom regeringen. Men det kvarstår fortfarande en liten fråga i sammanhanget. Herr Geijer och jag har tidigare varit överens om att det verkligen funnits ett behov, klart ådagalagt genom de orimliga förhållanden som i vissa situationer rått beträffande uppsägningar. Vi har också gemensamt noterat att man från TCO-håll sagt att det finns skäl för en utredning. Nu tyckte jag att utskottets ärade ordförande markerade att det inte räcker med att man sagt detta från tjänstemannasidan — han tycker att det också behövs ett besked om hur LO-sidan ser på detta innan man tillsätter en utredning. Det var ju intressant att höra. Jag tror inte att det är någon skillnad i uppfattningen bland de enskilda anställda på tjänstemannaoch arbetarsi dan — vilken grupp de anställda än tillhör, upplever de det lika hårt att vara orättvist uppsagd. Om topporganisationernas ledningar ser litet olika på frågan undrar jag huruvida det är tillräckligt skäl för statsmakterna att inte utreda frågan. Det förefaller mig alldeles uppenbart att situationen inte har förbättrats i den utsträckning, sedan vi sist diskuterade detta i kammaren, att man kan säga att någon tveksamhet inom regeringen nu skulle vara motiverad i frågan om utredning eller ej. Jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet Geijer litet närmare skulle vilja utveckla vilka ytterligare händelser han anser nödvändiga för att regeringen skall fatta detta djärva beslut att utreda frågan om eventuellt utvidgat skydd mot obefogade uppsägningar. är det mera uppseendeväckande händelser som skall inträffa, eller väntar regeringen på att ytterligare någon löntagarorganisation skall säga sitt ord? Föreligger det inte redan nu, herr Geijer, alldeles tillräckliga bevis för att en utredning borde komma till stånd? Svarar herr Geijer nej på den frågan återstår spörsmålet: Varför gör han det?

Herr talman! Jag kan inte finna att det är någon nyansskillnad mellan utskottsmajoriteten och regeringen. Bakgrunden är ju att vi av ålder har tilllämpat den principen här i landet att sådana frågor som kan lösas av arbetsmarknadens organisationer också bör lösas av dem.

I det ögonblick som löntagarorganisationerna har hävdat att regering och riksdag bör kopplas in på en arbetsmarknadsfråga har så också skett. Herr Werner har redan påpekat att frågan om Ssemester mycket länge var en fråga som man försökte lösa avtalsvägen. Man lyckades dock inte komma fram till någonting som uppfattades som rimligt och skäligt, och då blev det en lagstiftningsfråga. Förhållandet är detsamma när det gäller frågan om arbetstiden och frågan om rätten till arbetstagares uppfinningar, och jag skulle kunna nämna även andra frågor som har övergått från att vara arbetsmarknadsfrågor till att bli lagstiftningsfrågor när det har begärts av löntagarorganisationerna. Inrikesministern har nu förberett vissa sonderingar med löntagarorganisationerna för att få klarhet om deras uppfattning i den nu aktuella frågan. När man fått besked i det avseendet får man ta ställning till frågan om tiden nu är inne att göra detta spörsmål till föremål för en statlig utredning och i så fall om en eventuell lagstiftning är det lämpligaste. Men vi vet inte i dag, vad organisationerna anser, och med den bakgrunden kan jag inte se annat än att andra lagutskottet har följt den linje som man följer i liknande fall.

Herr talman! Orsaken till att vi kommit till det resultat som redovisats i utskottets utlåtande är att vi skrivit med ledning av motivering och yrkande i motionerna. I dessa konstateras att de uppgörelser som har träffats på arbetsmarknaden inte ger en tillfredsställande lösning för samtliga anställda, eftersom inte alla har möjlighet att anlita dessa instrument. Därför bör en lagstiftning övervägas. Vi har följaktligen skrivit vårt utlåtande med hänsyn till att vi inte tror att förhållandena skulle bli bättre genom en lagstiftning. Det skulle förmodligen leda till flera stridigheter, och det skulle bli nödvändigt att anlita domstol för att få dem bedömda. Herr Dahlén säger att frågan är löst i åtskilliga andra länder och att vi i det avseendet ligger efter. Jag tvivlar inte på att man i andra länder har anlitat lagstiftningsvägen i större utsträckning än vi har gjort. Vi har på arbetsmarknaden önskat undvika ingripanden genom lagstiftning. Vi har genom arbetsmarknadsorganisationerna skapat bättre förhållanden på arbetsmarknaden än man har i flertalet andra länder, och det är naturligtvis ett skäl till att vi har försökt komma fram avtalsvägen. I detta sammanhang vill jag nämna frågan om skyddet för den äldre arbetskraften och de handikappade. Jag kan acceptera att det är möjligt att genom lagstiftning tillförsäkra dem ett ökat skydd vid större permitteringar eller vid driftsnedläggelser. Men jag tror inte att det i övrigt är uteslutande till fördel att ha särbestämmelser för dessa gSrupper i fråga om uppsägningsskyddet. Sådana bestämmelser kan skydda dem i den anställning de har och haft under en längre tid men kommer helt naturligt att åstadkomma svårigheter när det gäller att få återanställning sedan vederbörande nått högre ålder. Den >högre åldern» säger herr Werner själv både i motionen och här, har sänkts undan för undan. Nu betraktas den som har nått 45 års ålder som överårig och ofta för gammal att få nyanställning. Särskilda skyddsbestämmelser skulle inte främja möjligheterna för dessa grupper, vare sig de handikappade eller de äldre, att få nyanställning. Detta har vi anfört i utskottsutlåtandet, och det är också en orsak till att vi fortfarande har uppfattningen att man om möjligt skall undvika lagstiftning på området.

Herr talman! Både statsrådet Geijer och utskottets ärade ordförande säger att det inte finns några skillnader mellan dem. Statsrådet och regeringen är överens med socialdemokraterna, högern och centerpartiet i andra lagutskottet om hur man skall behandla denna fråga. Jag har mycket svårt att inse det, men, herr talman, det spelar inte någon riktigt avgörande roll. Jag vill bara kommentera på en punkt. Nu sade herr Strand att majoriteten i andra lagutskottet inte tror att det skulle bli bättre med lagstiftning. Men där är det ändå tydligen en väsentlig skillnad. Herr Geijer har tidigare och nu som statsråd här i dag sagt att det är mycket möjligt att man får tillgripa åtgärder och att man i så fall, om regeringen bedömer att det behövs, skall tillsätta en utredning. Att den utredningen också måste arbeta med lagstiftningsperspektivet är väl alldeles uppenbart. Här finns alltså en skillnad. Jag är glad över att herr Geijer har möjligheter att verka för den ståndpunkt han har intagit tidigare. Han säger att inrikesministern håller på att sondera inställningen till dessa frågor. Min förhoppning är alltså att det skall visa sig att även andra organisationer, som har att organisera de fackligt anställda här i landet, anser att detta är ett problem som inte på tillfredsställande sätt har lösts på frivillig väg på arbetsmarknaden utan att åtgärder behövs och att en utredning därför vore på sin plats. Jag håller helt med statsrådet Geijer och utskottets ärade ordförande om att det allra bästa är om man kan lösa sådana frågor på arbetsmarknaden utan ingripande. Men här har under ett antal år redovisats så många otillfredsställande förhållanden, och det har varit så många människor som på ett felaktigt, ja upprörande sätt har sagts upp från sina anställningar, att det även är en skyldighet för statsmakterna att se till om man på något sätt kan med verka till en lösning av detta problem. Jag ber alltså, herr talman, att få sluta med att önska statsrådet Geijer lycka till på den här punkten.

Herr talman! Tredje lagutskottets förevarande utlåtande avhandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 127 med förslag till lag om erkännande av privat jorddelning som fastighetsbildning m.m. Som var och en som sökt sätta sig in i förslaget vet är det en både diger och invecklad materia som man däri har att behandla. Det är därför svårt och meningslöst att i några minuters anförande söka tränga djupare in i problemställningarna och påverka det ställningstagande som utskottet gjort i anledning av motionsparet 1: 977 och II: 1238, där jag står som huvudmotionär i denna kammare. Jag skall därför åtminstone i denna omgång begränsa mig till ett par principiella frågor som rör lagstiftning i allmänhet och fastighetslagstiftning i synnerhet. Först vill jag emellertid tacka för den välvilliga skrivning som utskottet trots sitt avböjande att ändra lagförslaget dock bevärdigat motionsparet. Jag är övertygad om att denna skrivning skall underlätta för Kungl. Maj:t, eller lantmäteristyrelsen om den får detta uppdrag, att utfärda mer praktiska tilllämpningsföreskrifter än lagtexten och motiveringen i propositionen annars kunnat ge anledning till. Orsaken till att jag ställt mig bakom motionsparet är att jag under snart 40 år haft anledning att syssla med de problem propositionen avser att lösa och praktiskt känner dem och att jag måhända får syssla med dem även i fortsättningen. Detta kan ses som en belastning, men då jag därtill i den offentliga debatten i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet propagerade för en lösning som närmast motsvarade 1953 års legaliseringslag har jag känt det som en samvetssak att, när denna lag nu utvidgas till att omfatta även arealköp, få lagstiftningen så god som möjligt. Jag anser att det förslag vi har att behandla skjuter svårigheterna framför sig. Det hela blir därigenom på lång sikt arbetsammare och dyrare både för de enskilda och för statsverket. Förvisso kommer ingen större olycka att hända. Det är ett utomordentligt förtroende statsmakterna med denna lag visar lantmätare och andra förrättningsmän. Jag är övertygad om att de kommer att motsvara förväntningarna, men det blir tvivelsutan inte lagens förtjänst utan lagen till trots. Så kommer de principiella problemen. Vi har under en lång följd av år — kanske främst på 1930 och 1940 talen — begåvats med en i detalj gående, perfektionistisk lagstiftning, som genom sitt detaljrotande många gånger varit inaktuell redan innan trycksvärtan hunnit torka i författningssamlingarna. När det gäller fastighetsbildningslagstiftning har jag haft glädjen att höra till kritikerna, som arbetat för en enklare lagstiftning, men vi har ofta mötts av en fnysning om motiveringslagstiftning. På senare år har en markerad omsvängning skett. 1952 års sammanföringslag och 1953 års legaliseringslag hör till den nya skolan, och de har trots sin kärva korthet fungerat mycket bra. Nu har man med förevarande lagförslag gått till en motsatt ytterlighet och skurit ned inte bara lagtexten utan även, och framför allt, dess innehåll, så att lagen inte motsvarar de krav en på fältet arbetande tjänsteman vet att han kommer att ställas inför. Jag frågar: Vart tog den gyllene medelvägen vägen? En annan principfråga: det tycks finnas en djupt rotad motvilja hos utskot ten mot att ändra på lagtexter. Till en viss grad kan jag förstå den inställningen. En lag skall naturligtvis vara logiskt uppbyggd och sammanhängande som en symfoni. Ändrar man då på en paragraf, kan man befara att den sedan inte passar ihop med andra delar av lagtexten utan att det blir en dissonans. Ändringen kanske även påverkar andra lagar, något som man vid en kort utskottsbehandling lätt kan förbise. Det är därför lugnast att inte skriva något som man inte kan noga penetrera. I föreliggande fall kan man väl ändå inte befara något sådant. Så korthugget och löst komponerat som föreliggande lagförslag är kan väl de föreslagna ändringarna i varje fall inte försämra lagen; tvärtom skulle de knyta an till 1953 års legaliseringslag, som är prövad och befunnen relativt god. Jag vill därför stödja mig på vad Häradshövdingeföreningen uttalat enligt referatet på s. 33 i propositionen nr 127, vilket jag skall be att få läsa upp: »Häradshövdingeföreningen anser, att övervägande skäl talar för ett bibehållande av en ordning liknande den som gäller enligt 1953 års legaliseringslag. På sätt uttalades i förarbetena till den lagen bör utredningar och gränsåtgärder beträffande sämjelotterna ej göras vidlyftigare än som i varje särskilt fall kan anses nödvändigt. Om det sålunda vid legaliseringen står klart att viss gräns med hänsyn till att fastigheten skall ingå i annan förrättning blir utan betydelse bör givetvis i allmänhet utstakning och utmärkande ej ske. Måhända bör i lagen anges att utstakning och utmärkande av gräns skall kunna underlåtas där särskilda skäl så påkallar.» Häradshövdingarna torde även få mycket att syssla med i anledning av detta lagförslag, men de har också de praktiska erfarenheterna på det juridiska planet. Vi motionärer är i den frågan helt överens med praktikens män. Herr talman! Med hänsyn till vad jag inledningsvis framförde skall jag avstå från att lämna detaljmotiv. Men jag vore inte ärlig mot mig själv om jag inte yrkade bifall till lagförslaget med de ändringar i lagtexten som föreslagits i motionerna I:977 och II: 1238, vilket jag därför härmed ber att få göra.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Skårman om att det här är en svår materia. Skulle man ge sig in i detaljresonemang är jag rädd för att man inte kommer ur dem. Herr Skårman anser att tredje lagutskottet har skrivit ett hyggligt utlåtande, vilket jag kan hålla med om. Men utskottets utlåtande bygger på vad en skieklig utredare har lagt fram. Herr Skårman har lång erfarenhet som praktiskt verkande man i detta sammanhang, det är jag medveten om. Jag vågar ändå påstå att den som står bakom utredningen, hovrättsrådet Gyllenswärd, har sådana erfarenheter att vi vet att det är en god materia som han har lämnat ifrån sig i utredningen. Departementschefen har sedan i stort sett godtagit denna, och utskottet har helt varit överens om att inte ändra på departementschefens lagförslag. Herr Skårman antydde att det finns en viss benägenhet hos utskott att inte ändra på lagtext.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
Herr talman! Herr Göran Karlsson har liksom jag inte gått in i någon detaljdiskussion om detta ganska svåra lagförslag. Det lönar sig kanske inte heller under en sådan här kort debatt. Jag vill dock framhålla att utredningsmannens förslag inom ett stort antal områden icke har godtagits, utan man har ytterligare velat utarma denna lagstiftning. Den har blivit ganska lik äganderättsutredningslagen, som huvudsakligen vunnit tillämpning i Dalarna med dess komplicerade fastighetsoch äganderättsförhållanden. Men den lagen skall dock fortfara att gälla och fordrar icke någon dubblering. Det gäller här problem som icke bara avser förhållanden i Dalarna utan i mycket högre grad förhållanden i övriga delar av Sverige, där äganderättsutredningslagen inte kommit att tillämpas i någon större utsträckning. Dessa problem känner jag väl till. Jag har dessutom haft kontakt med snart sagt samtliga lantmätare i Bohuslän, där det också finns mycket svåra fastighetsförhållanden att reda ut. Dessa lantmätare delar de synpunkter som vi motionärer lagt fram. Jag är fullt på det klara med att det är otänkbart att genom beslut här i kammaren få en ändring till stånd, men eftersom jag har arbetat med dessa frågor under flera årtionden kan jag när det gäller att ta ställning till detta lagförslag inte underlåta att yrka på vad jag anser vara riktigt.

I början på året motionerade herr Nordstrandh i andra kammaren och jag i första om en utredning beträffande studiestödet till utländska studerande. Utskottet har nu avstyrkt motionerna, vilket i och för sig kanske inte föranleder någon ledsnad från motionärernas sida, eftersom Kungl. Maj:t under den tid som förflutit — jag höll på att säga som vanligt — handlat med ledning av motionerna. Dessa har varit föremål för remissbehandling och i stort sett blivit tillstyrkta av alla instanser. Kungl. Maj:t har nu tillsatt en utredning om Översyn av det studiesociala stödet till utländska studerande, och SIDA har tillsatt en egen utredning för att granska frågan huruvida det inte vore lämpligare och billigare att den stipendiering vi vill ge studerande från u-länderna i stället ges i u-länderna. Man bör, anses det, kunna stödja de studerande på ett bättre sätt den vägen. Det är emellertid också en annan fråga som vi tagit upp i motionerna och som det kanske kan råda osäkerhet om huruvida utredningen verkligen kommer att beakta. Jag ser det som ett närmast avvita förhållande att vi tar hit studerande från u-länderna; de kan få studiehjälp och studiemedel enligt de svenska reglerna men endast under förutsättning att de stannar kvar här i landet. Det kan inte vara att stödja u-länderna i deras utveckling att på detta sätt ta intelligentian från u-länderna för att bli arbetskraft här i landet. De reglerna måste naturligtvis bli helt annorlunda för studerande från u-länderna.

Det finns då också skäl att anta att de studerande efter sin examen stannar kvar i sitt eget land och där gör en aktiv insats. Vad jag i detta sammanhang skulle vilja få klarhet i — jag har alltså inget yrkande utöver utskottets — är om man kan anta att detta vidare perspektiv kommer att läggas på frågan av den sittande utredningen. Jag vore tacksam om någon talesman för utredningen eller någon annan av kammarens ledamöter ville svara på den frågan.

Herr talman! Det är mycket riktigt, som herr Wallmark påpekade, två saker som behandlas i detta utskottsutlåtande. Den första, som utgör den stora delen av motionerna, är en fråga om tilllämpning och tolkning av gällande bestämmelser. Därvidlag har det rått viss oklarhet. De olika stipendienämnderna har behandlat ansökningarna på olika sätt. Detta har uppmärksammats av studiemedelsnämnden, och man har begärt att få en sådan utredning som motionärerna också yrkat på. I det avseendet är väl motionärerna, såvitt jag förstår av herr Wallmarks anförande, nöjda med utskottets behandling av ärendet. Den andra saken, som herr Wallmark tog upp som punkt nr 2 i sitt anförande och som också berörs i motionerna, gäller ett vidare perspektiv. På den frågan kan man kanske också lägga vissa invandringspolitiska synpunkter och inte bara rent tekniska studiemedelsbestämmelser. Den utredning som nu tillsatts har visserligen i direktiven inte fått sig förelagd att ta ställning till den frågan, men eftersom detta till slut blir en fråga om kvantiteten studiemedel blir det väl mycket svårt för utredningen att gå förbi den här problemställningen. Det är dock inte riktigt, som herr Wallmark säger, att man lockar hit studerande för att ge dem utbildning. Den allra största delen av dem kommer på eget initiativ. Det pågår ingen aktivitet från samhällets sida för att locka hit studerande. Även om det kan råda viss tveksamhet om huruvida utredningen kommer att ta upp denna fråga finns det alltså anledning anta att man får svårt att gå förbi den och att frågan också kommer att bli föremål för övervägande inom kommittén. Jag nöjer mig, herr talman, med att under hänvisning till vad som anförts i utskottsutlåtandet hemställa om bifall till utskottets yrkande.
Herr talman! Med det tillägg, som herr Hedlund här har gjort och som jag förmodar kommer att uppmärksammas av den utredning det här gäller, kan jag förklara mig nöjd. Jag har också tolkat det hela på det sättet att det inte finns någon möjlighet för utredningen att syssla med enbart den tekniska frågan hur det studiesociala stödet skall ordnas för de utländska studerandena här i landet. Frågan är i stället: Hur skall vi över huvud taget ordna det studiesociala stödet framför allt för de utländska studerandena från u-länderna för att stödet skall få den totalt avsedda effekten? Jag kan lugnt säga att motionärerna är helt tillfredsställda med det sätt varpå denna fråga i fortsättningen kommer att bli behandlad. Det är emellertid angeläget att utredningen sker ganska snart. Även om herr Hedlund säger att de flesta utländska studerandena kommer hit på eget initiativ, vill jag framhålla att det förekommer att myndigheter i andra länder uppmanar ungdomar att resa till Sverige för att studera, eftersom de här i landet får allt stöd och till och med får betalt under studietiden — det är inte bara u-länder utan även i-länder som förfar på detta sätt. Frågan har alltså många infallsvinklar.
Herr talman! Eftersom jag delvis är inblandad i själva problematiken, har jag begärt ordet. Jag kan instämma i både vad herr Wallmark och herr Hedlund anfört om utredningens inriktning.

Med anledning härav vill jag gärna säga att herr Wallmark kan vara övertygad om att den utredning om rätten till studiestöd för utländska studerande, som vice ordföranden i centrala studiehjälpsnämnden har att utföra, kommer att bedrivas med skyndsamhet. Centrala studiehjälpsnämnden upplever nämligen hela denna problematik som utomordentligt besvärlig.

Vi upplever här många gånger rent personliga tragedier för de enskilda studerandena. Trots att, som jag anser, åtminstone de centralt utfärdade bestämmelserna är restriktiva, kan den utländske studeranden under vissa förhållanden få studiemedel under två terminer. Efter två terminers studier har den studerande kanske inte kunnat uppnå sådana studieresultat att studietakten kan bedömas som godtagbar. Han får därför avslag på ansökningen om fortsatt studiestöd. Då står här en människa i en främmande miljö utan ekonomiska och många gånger även andra förutsättningar att fortsätta sina studier i Sverige. Det är ett problem som i många fall upplevs som en personlig tragedi för den studerande. Vi måste försöka lösa detta problem genom att på något sätt förbereda de ungdomar som kommer hit på att de måste ha möjlighet att tillgodogöra sig studierna, t.ex. genom att de skaffat sig grundkunskaper i svenska. Man måste förmedla en både innehållsmässigt och kvantitativt vidare information till de länder varifrån ungdomar söker sig hit; man måste upplysa om att det inte är så lätt som många tror att bedriva studier i Sverige. Vi måste dessutom — jag kan inte finna annat — försöka åstadkomma något slags översättning av innehavd utländsk kompetens till de normer som gäller här i Sverige för tillträde till de högre utbildningsanstalterna. För att illustrera situationen kan jag ur minnet referera ett enstaka fall. En studerande från ett europeiskt land kom hit och blev inskriven vid en av våra högskolor. Förutsättningen var naturligtvis att han hade kompetens att bedriva studier där, dvs. att han hade erforderliga grundkunskaper. Vid närmare undersökning — ett i sig ganska omfattande arbete — visade det sig att det som man hade bedömt som tillräcklig kompetens för inskrivning vid denna högre utbildningsanstalt i själva verket var jämställt med utbildning i den svenska grundskolans nionde årsklass. Denna person kom alltså att placeras i en fullständigt omöjlig situation, både ekonomiskt och studiemässigt. Dessa förhållanden måste man rätta till snart, och det tror jag att vi kommer att göra.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag anser det möjligt och önskvärt att nu påskynda upprustningen ay de militära förläggningslokalerna med hänsyn bl.a. till arbetsmarknadsläget. Sedan 1965 års riksdag förelades planen om upprustning av kasernbeståndet har hittills 37 kaserner färdigrenoverats för 83 milj.kr. Renovering pågår av 14 kaserner för 38 milj.kr. Under innevarande budgetår projekteras 24 kasernrenoveringar för 40 milj.kr., varav större delen kommer att sättas i gång under budgetåret. Att kasernrenoveringarna har kunnat få denna stora omfattning beror på att andra iståndsättningsobjekt hållits tillbaka och på att arbetsmarknadsmedel fått tas i anspråk, Upprustningen kommer i fortsättningen att ges lika hög Prioritet.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Anledningen till min fråga var bl.a. de uppgifter som jag genom riksdagers upplysningstjänst erhållit från försvarsstaben beträffande den pågående upprustningen av de militära förläggningslokalerna. Utöver de siffror som statsrådet har varit vänlig att lämna framgår det av denna sammanställning att antalet kaserner inom krigsmakten är cirka 400. Därav är cirka 30 i gott skick och 70 beräknas bli avförda från krigsmakten. 23 kaserner har renoverats under åren 1962 —L1965. Renoverade 1965—1968 är 37, renovering pågår vid 14 och igångsätt ning planeras vid 24. Återstående renoveringsbehov gäller sålunda omkring 200 kaserner. Kostnaderna härför beräknas till cirka 275 miljoner kronor. För kasernrenoveringar har över fjärde huvudtiteln anvisats drygt 108 miljoner kronor för åren 1965—1969. Därtill kommer 20 miljoner av arbetsmarknadsmedel. Totalt har sålunda anvisats cirka 130 miljoner kronor. För renovering av kaserner erfordras från och med den 1 juli 1965, då detta beslut fattades, cirka 445 miljoner kronor. Återstående medelsbehov skulle alltså vara omkring 315 miljoner kronor. Herr talman! Denna fråga har ju behandlats av riksdagen senast i våras med anledning av proposition nr 108. Därvid avgavs också en centermotion, vari bl.a. framfördes önskemålet om ökad takt i upprustningen. I denna motion hänvisar man bl.a. till att tillgång till varmvatten ur hygienisk synpunkt måste anses vara ett av de angelägnaste önskemålen. Fortifikationsförvaltningen uppger att varmvatten efter hand installeras i kaserner som är byggda efter år 1940 eller som satts i stånd på senare tid. Dessa arbeten kan förmodligen bedrivas utan att kasernerna behöver utrymmas och torde sålunda kunna utföras i betydligt snabbare takt än vad som beräknats. Om de kostnadsuppskattningar som nyss anförts är riktiga torde planen för upprustning av kasernerna inte kunna fullföljas ens inom den beräknade tioårsperioden med hittillsvarande anslagsanvisningar. Härtill kommer att enligt uppgift kristidsbaracker fortfarande i viss utsträckning används som förläggningslokaler. Detta torde på intet sätt motsvara moderna standardkrav, vilket för övrigt i hög grad gäller även många orenoverade kaserner. Det är därför angeläget att påskynda upprustningen. Annars riskerar man att denna tar tjugo år i stället för tio. Medel härtill torde i ökad omfattning kunna anvisas via arbetsmarknadsverket.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat om jag har observerat att den aktuella inflationsprocenten för penningvärdet ligger inom ramen för vad som av regeringen såsom arbetsgivare och stor låntagare angivits som en »tolerabel» inflationsgrad. Vidare har herr Nilsson frågat om jag har observerat att de bättre ställda statsanställda inom lönegrupp 3 icke drabbas av för gruppen gällande lönesättning. Slutligen har herr Nilsson frågat om jag särskilt med tanke på låglönetagarna inom ortsgrupp 3 vill verka för att vid nu pågående löneförhandlingar frågan om avskaffande av denna ortsgrupp och de anställdas överförande till högre grupp upptages med förtursrätt och först därefter den generella ersättningen för penningvärdeförsämringen skäligen tillgodoses. Jag vill till en början säga herr Nilsson att även jag har konstaterat att vi nått fram till ökad stabilitet i fråga om prisnivån. Herr Nilsson själv har, hoppas jag, observerat att statsutskottet i utlåtande nr 134 i år ånyo erinrat om att lönegrupperingen, som är ett led i löneplanens utformning, är en förhandlingsfråga. De av kammarens ledamöter som hade tillfälle att vara här den 29 maj eller som läst riksdagstrycket efteråt vet också att riksdagen efter en ingående debatt fann att den inte borde uttala sig i frågan.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

Herr talman! Det är kanske inte så stor mening i att upprepa de diskussioner som ägt rum vid många olika tillfällen om huruvida riksdagen skall göra uttalanden i förhandlingsfrågor. Om herr Nilsson tänker efter förstår han också att det är lika omöjligt för mig att mitt uppe i en förhandling ta ut en detalj i detta förhandlingspaket och säga att vi skall särbehandla denna detalj på det eller det sättet. Jag tror inte att vi skall komma med sådana pekpinnar till de förhandlande parterna, utan de skall ha möjlighet att pröva ortsgrupperingen i dess sammanhang tillsammans med många andra krav på önskemål som man har i en förhandling. Då får man sätta in frågan i det sammanhanget mellan parterna och försöka komma fram till en så bra lösning som möjligt. Det var ju ändå så, herr Nilsson, att när riksdagen antog den reform som gav en verklig förhandlingsrätt åt de statsanställda, gav man också deras valda representanter rätt att förhandla med staten om dessa saker. Det gällde löneplanens utformning, och det gällde de löner som skulle utgå. Har inte herr Nilsson förtroende för förhandlarnas både kunnighet och ansvarskänsla, så att de i varje fall kan få lösa sin uppgift utan att man kommer med några pekpinnar? Vi har också — vilket jag föreställer mig att herr Nilsson mycket väl känner till — en riksdagens lönedelegation som har möjlighet att på ett tidigt stadium av förhandlingarna säga sin mening om förhandlingsarbetets uppläggning. Om man har några principiella synpunkter på detta, finns det full frihet att föra fram dem inom lönedelegationen. Meningen med denna reform var ju att man skulle föra bort dessa lönefrågor från den direkta riksdagsbehandlingen och överlåta dem till en av riksdagen själv utsedd delegation. Herr Nilsson menar att jag skall uttala mig. Som jag sade förut anser jag det inte möjligt att göra något uttalande i ett sådant förhandlingsskede som det nuvarande, vare sig i den ena eller den andra riktningen. Upplysningsvis kan jag också erinra herr Nilsson om att vi vid 1968 års fördelningsförhandlingar gjorde en spännviddsminskning på 25 procent mellan ortsgrupperna 3 och 4. Vi är i ett bättre läge i detta avseende på den statliga arbetsmarknaden än exempelvis på den privata. Om jag fattade herr Nilsson rätt ömmar han speciellt för de lågavlönade i ortsgrupp 3, och jag har all respekt för herr Nilssons medkänsla med dessa. Men vore det ändå inte då även befogat att hysa samma välvilja gentemot de lågavlönade inom det privata näringslivet, låt mig säga inom företag som ägs av bönder i detta land och där förhållandena inte är bättre? Jag skall bara nämna en enda siffra som kanske kan ge herr Nilsson en tankeställare i hans välvilja då det gäller de lågavlönade. Det finns jordbrukskooperativa företag där centerpartisterna har ett avgörande inflytande. Jag skall ta ett skogsägarföretag, där direktören 1961 hade en lön på 120 000 kronor. År 1967 hade han en lön på 262 000 kronor, alltså en löneökning med 142 000 kronor mellan 1961 och 1967. Pappersarbetaren vid detta företag hade 1961 en lön på 12 000 kronor, 1967 hade han 22 000 kronor, alltså en löneökning på samma tid med 10 000 kronor, som skall jämföras med direktörens ökning på 142 000 kronor. Visst finns det anledning, herr Nilsson, att ömma för de sämst ställda i samhället, men jag tycker att vi kan utsträcka den ömheten till att omfatta även andra områden än det statliga.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord. Herr Ferdinand Nilsson behöver inte alls vara oroad för att inte frågan om ortsgrupperingen kommer upp i de förestående förhandlingarna. Det har gjorts framställningar, i varje fall från två av huvudorganisationerna, om att man skall gå vidare på vägen med successiv minskning av spännvidden mellan ortsgrupperna. Frågan kommer alltså upp i dessa förhandlingar. Sedan är det en helt annan sak om jag skulle stå här — fullt riktigt som herr Ferdinand Nilsson säger — såsom en av parterna och nu binda mig för någon speciell lösning av detta problem.

Herr talman!

Lagen preciserar inte närmare vad som i detta sammanhang skall förstås med förvärvsarbete. Jag vill erinra om att riksdagen i fjol avvisade motionsförslag som syftade till att lagstiftningsvägen åstadkomma en sådan specifikation. Som framgår av riksdagens ställningstagande måste bedömningen ske med utgångspunkt i den försäkrades särskilda förhållanden med avseende på yrke, ekonomi m.m. Vid tillämpning av lagen om allmän försäkring anses normalt arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som inkomst av förvärvsarbete. Ersättningarna läggs bl.a. till grund för placering i sjukpenningklass och kan således påverka storleken av tilläggsssjukpenningen. I konsekvens härmed har arbete som utförs på grund av arvoderade kommunala uppdrag i regel ansetts som förvärvsarbete vid tillämpningen av den aktuella bestämmelsen. I anslutning till det anförda vill jag nämna att familjepolitiska kommittén nyligen lagt fram en promemoria med förslag till lagändring som berör det aktuella problemet. Förslaget går ut på att kvinnan skall få möjlighet att inom 180-dagarsperioden utföra förvärvsarbete under högst 30 dagar utan att rätten till tilläggssjukpenning i anledning av barnsbörden under återstoden av perioden därför går förlorad. Regeln att havandeskapsledighet inte får avbrytas genom förvärvsarbete slopas alltså enligt kommittéförslaget. Förslaget remissbehandlas f. n. Riksförsäkringsverket har att pröva besvär över försäkringskassornas slut uppdrag liga beslut i ärenden rörande tilläggssjukpenning vid barnsbörd som anhängiggjorts hos kassorna. Enligt vad verket har upplyst behandlas sådana besvärsärenden med förtur.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag tog upp denna fråga var ett fall som inträffade i min hemstad. Det handlades på ett sätt som väckte ett visst uppseende och onekligen hindrade vederbörande från att en viss tid fullgöra de uppdrag som hon fått av väljarna. Hon satt i stadsfullmäktige och i kulturnämnden och hade åtskilliga andra kommunala uppdrag. Försäkringskassornas uppfattning om i vilken utsträckning kvinnor som uppbär tillläggssjukpenning till följd av barnsbörd skall ha rätt att bevista sammanträden tycks verkligen inte vara enhetlig. Kassorna tycks inte heller ha klart för sig om det är kvinnorna själva eller deras arbetsgivare som skall besvära sig över fattade beslut. I det fall som jag har åberopat hade det krånglat till sig rätt avsevärt, och det är naturligtvis med stor tillfredsställelse som man kan konstatera att familjepolitiska kommittén tagit upp frågan till diskussion och även avlämnat ett förslag som nu är ute på remiss, något som hade förbigått mig. Jag har hört mig för i ärendet, men inte ens alla kommittéledamöterna tycks ha fått något exemplar av promemorian med förslaget, så det är kanske inte så konstigt att jag inte lagt märke till det. Nu är det naturligtvis väldigt viktigt att frågan snabbt kommer upp i riksdagen så att det blir möjligt för dessa kvinnor att uppbära tilläggssjukpenning, antingen de utför förvärvsarbete i, som det är föreslaget, 30 dagar eller har kommunala förtroendeuppdrag som är att jämställa därmed. Jag förutsätter att förslaget till riksdagen kommer att utformas så att de inte bara slipper riskera att förlora sin tilläggssjukpenning under återstoden av perioden utan att de också får uppbära tilläggssjukpenning under den tid som de fullgör ett kommunal förtroendeuppdrag. Vidare tycker jag att det skall stå dem fritt att antingen uppbära arvoden för kommittéuppdragen eller behålla sjukpenningen. De flesta väljer förmodligen att behålla tilläggssjukpenningen, eftersom de kommunala = förtroendeuppdragen inte är så förfärligt högt avlönade. Formuleringen är en smula oklar, men det är ju bara en PM som har gått ut, och man får hoppas att ett kommande lagförslag blir klarare formulerat. Frågan gäller en mycket liten grupp kvinnor, och ett beslut i ärendet kan ju inte utgöra något prejudikat med avseende på andra försäkrade. Jag tycker att det är viktigt att just denna grupp av politiskt intresserade kvinnor som är så pass kunniga att kommunala uppdrag kan anförtros dem verkligen får möjligheter att fullgöra sina åtaganden även under den tid de uppbär tilläggssjukpenning vid barnsbörd. Tyvärr kan jag inte utläsa ur svaret hur statsrådet själv ställer sig till kommittéförslaget, och jag begär inte heller att statsrådet skall ge ett slutgiltigt besked nu, men det vore intressant om statsrådet ville uttala en positiv inställning till en rimlig lösning av den här frågan. Den gäller ju inte bara kvinnliga kommunalpolitiker, den kan också gälla någon kvinnlig riksdagsledamot, såvitt jag förstår. Enligt riksförsäkringsverkets utsago har ärenden av den här arten prioritetsrätt, men i det aktuella fallet upplystes den kvinnliga stadsfullmäktigeledamoten om att det skulle ta fyra månader innan hon fick ett svar. Då hade med andra ord 120 dagar gått av de 180, och det verkar ju inte särskilt tillfredsställande. Framtiden ter sig dock ljusare för den här gruppen av kvinnor, och jag vill till slut hemställa om en så snabb behandling som möj ligt av frågan, så att den blir löst på ett rimligt sätt inom rimlig tid.
Herr talman! Reglerna för debatterna i denna kammare är ju sådana att jag inte kan gå in på ett enskilt fall. Jag vill emellertid nämna att när detta betänkande förelåg, gick det också ut ett pressmeddelande om det. Att fru Hamrin-Thorell inte sett det är beklagligt. Man har ju aldrig några garantier för hur pressen behandlar pressmeddelanden. Det föreligger emellertid nu ett förslag som tar upp det problem, fru Hamrin-Thorell interpellerat om, och jag vill gärna säga att det är att hälsa med tillfredsställelse att kommittén har behandlat denna fråga som varit aktuell i många sammanhang. Jag har haft tillfälle att svara på frågor och interpellationer i detta ämne tidigare. Fru Hamrin-Thorell får vänta ett tag på mitt slutliga ställningstagande. Förslaget är nu föremål för remissbehandling, och det kommer därefter att prövas i vanlig ordning och det blir naturligtvis därvid också föremål för en ingående penetrering.

Herr talman! En av förutsättningarna för att en schablonbeskattning av typen mervärdeskatt över huvud taget skall kunna fungera till rimliga administrationsoch kontrollkostnader är givetvis, att lagstiftningen blir så enkel och klar som möjligt. Det innebär bland annat att undantagen inte skall vara alltför många och inte så komplicerade, att lagstiftningen blir svårtolkad inte bara för den skattskyldige och för statsverket utan också för dem bland allmänheten som berörs av bestämmelserna utan att själva vara direkt skattskyldiga. Naturligtvis gäller detta inte endast undantagen utan även de andra bestämmelserna. När å andra sidan mervärdeskatten kommer att gripa över vidare områden än omsättningsskatten gör, är det naturligt att många har svårt att förstå denna utvidgning. Därtill kommer att redan omsättningsskatten är belastad med skönhetsfel, som om möjligt inte bör vidarebefordras till den nya lagstiftningen. Det är mot denna bakgrund jag har försökt bedöma de frågor, som ingår i proposition 137 och bevillningsutskottets betänkande i anledning av den. Man konstaterar med tillfredsställelse att Kungl. Maj:t i propositionen i flera avseenden har följt bevillningsutskottets önskemål i utskottets betänkande under vårriksdagen och sålunda föreslagit klara förbättringar; i en del punkter förenklingar, i andra rena förändringar. Utskottet har därtill i några fall ytterligare tillgodosett önskemål som nu framförts motionsvägen. Åtskilligt kvarstår dock som är mindre tillfredsställande — det gäller både spörsmål som ärvts från omsättningsskatten och sådant som är nytt. Två reservationer som jag har undertecknat gäller frågor, som hänger kvar från omsättningsskattens tid. De har alltså diskuterats många gånger här i kammaren, men jag hemställer i alla fall, herr talman, att få anföra några synpunkter. I reservation 1 påpekar reservanterna, att skattebestämmelserna för statliga och kommunala företag alltjämt kommer att rubba den konkurrensneutralitet som bör föreligga mellan olika företagsformer. Nu heter det visserligen, att skattskyldighet bör föreligga för av stat och kommun bildat företag, som avser att tillgodose egna behov i den mån detta företag också tillgodoser utomståendes Ang. mervärdeskatt behov, alltså om det föreligger s.k. utåtriktad verksamhet vid sidan av den egentliga. Men ett konkurrensförhållande kan föreligga utifrån även när det gäller statens och kommunens egna behov. Då skyddas det allmänna företaget gentemot utifrån konkurrerande enskilda, som måste dras med mervärdeskatt. Risken av ett sådant skatteskydd har uppmärksammats av bland andra riksdagens revisorer, som befarar att när ren och fri konkurrens inte föreligger, så kan den företagsekonomiska effektiviteten bli lidande hos det allmänna företaget. En konkurrens inåt från enskilda företag blir då fiktiv. Detta alltså oavsett att ett stort statligt-kommunalt företag, som också konkurrerar utåt, kan grunda sin konkurrens på en omfattande verksamhet för egna behov — en verksamhet som är dess huvuduppgift — med speciella förmåner och alltså redan därigenom är i en förmånsställning, även om mervärdeskatt skall betalas för tjänsterna utåt. Det gamla kravet, som framförts tidigare här i kammaren, kvarstår alltså, nämligen att de skatteskillnader som snedvrider konkurrensen skall försvin. na. Beskattningen av konstverk har finansministern nu ytterligare justerat till det bättre. Det är emellertid tråkigt att statsrådets och bevillningsutskottets förslag alltjämt kan leda till betydande tolkningsproblem och till besvärliga kontrollåtgärder från skattemyndigheternas sida. Att skatt skall utgå vid försäljning genom reguljär konsthandel är klart, och därom är alla ense. Som motionärerna påvisat kan emellertid oklarheter uppstå om vad som menas med formuleringen att försäljning sker »på annat sätt än butiksmässigt eller i samband med utställning». Om konstnären hyr en lokal för kortare tid för försäljning av sina verk, är han skattebefriad. Men vad sker om han förhyr lokalen mera permanent, enbart för försäljning av Ang. mervärdeskatt sina egna verk? Är han då också skattebefriad eller inte? Departementschefen säger i propositionen att om konstnären »själv svarar för arrangemanget» — alltså utställningen — »själv omhänderhar försäljningen och således själv uppbär likviden av köparen», då är försäljningen skattefri. Men om den sker i samband med utställning »under andra former eller villkor», bör skatt utgå, förklarar statsrådet. Man kan ju knappast begära att konstnären själv hela tiden skall sitta i utställningslokalen och ta betalt av kunden. Kanske måste han någon gång gå ut, vara borta några timmar, och då kan han ha en annan person som visar utställningen och tar upp betalningen. Skall då skatt utgå eller inte? Här finns alltså åtskilliga gränsdragningssvårigheter som kan få besvärande konsekvenser. Reservanterna delar liksom motionärerna vad två av finansministern själv tillsatta utredningar har föreslagit, först allmänna skatteberedningen och sedan den utredning som har bearbetat skatteberdningens förslag till mervärdeskatt. Båda har ansett praktiska skäl tala för att generellt hänföra konstnärernas försäljning av egna verk till verksamhet som faller utanför mervärdebeskattningens ram. Yrkandet i reservation 3 överensstämmer härmed. Till sist skulle jag vilja säga några ord om två blanka reservationer som jag har avgivit. Den ena gäller den s.k. dröjsmålsräntan, som är en besvärlig historia. Att betydande svårigheter och inte önskvärda verkningar av föreslagna bestämmelser kommer att uppstå tror jag är riktigt. Möjligheterna att komma ifrån mervärdeskatt på räntan genom att använda kontantbetalning med växlar kan helt visst med framgång utnyttjas av många företag, men åtskilliga kan säkerligen inte gå den vägen. Fastän jag alltså delar den kritiska inställningen till utskottets förslag har jag av prak tiska skäl inte kunnat ansluta mig till yrkandet i reservation 7. Vad slutligen gäller mervärdeskatten på biltransporter till och från Gotland finner jag motionen välmotiverad, i varje fall när det gäller Gotland. Det kan inte vara rimligt att befolkningen på denna stora ö till alla sin andra svårigheter och besvärligheter också skall drabbas av en beskattning, som säkerligen blir unik i landet, när det gäller att billedes ta sig fram till en del av riket. För Öland är ju situationen bättre. Dit har man snart en bro från fastlandet, och belastningen av mervärdeskatten till dess blir relativt blygsam, då överfarten är kort. Nu upprätthålles emellertid kontakt mellan staten och en del gotländska kommuner och trafikföretag i syfte att skapa billigare trafikförsörjning för ön. Utskottets uppgift att avtal i saken är praktiskt taget klart, torde såvitt jag har erfarit vara förhastad. Det blir tydligen nya förhandlingar. Då undrar jag om inte beskattningen på biltransporterna mellan ön och fastlandet borde kunna tas in i det sammanhanget och lösas på ett sätt som onödiggör ett specialundantag för Gotland. Inte minst regeringen borde vara intresserad av ett sådant alternativ. Det är alltid tråkigt med undantag. Jag tror att ett starkt intresse föreligger på olika håll för att en rättvis lösning i en eller annan form beträffande biltransporterna till Gotland skall komma till stånd. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 till bevillningsutskottets föreliggande betänkande.

Herr talman! Det ligger i sakens natur att ett nytt skattesystem aldrig från början kan ges en fulländad teknisk lösning och att vi efter en tids erfarenhet kommer att ha anledning att ompröva vissa tekniska lösningar för mervärdeskatten. Man kan säga att det råder principiell enighet om att den tek niska utformningen så långt som möjligt skall garantera konkurrensneutralitet, och det råder väl också principiell enighet i utskottet om att utformningen skall vara sådan, att den nya skatten blir så tekniskt lätthanterlig som möjligt. De reservationer som föreligger får väl sägas vara uttryck för skilda bedömningar av vad som kan vara den bästa tekniska lösningen. Reservation 1, under vilken mitt namn är antecknat, har herr Lundström i sitt anförande motiverat. Jag har därför ingen anledning att ta kammarens tid i anspråk med några egna funderingar därvidlag. Beträffande auktionsföretagen har vi pekat på vad vi menar kommer att bli en olägenhet med den utformning som anvisningarna till 2 8 har fått enligt propositionen och utskottsmajoriteten.

Det innebär att han själv står för alla kundförluster, och betalningen kan inflyta upp till ett halvår senare.

Det här systemet innebär, att auktionsförrättaren utöver kundförluster också skall stå för förlustrisken på den mervärdeskatt som han överlämnat till sin uppdragsgivare. Redovisningstekniskt har han att särskilja den del av auktionsinkomsterna, som belöper sig på skattepliktiga varor, från den del som gäller icke skattepliktiga varor. Vi anser att det vore rimligt att vederbörande auktionsförrättare betraktades som skattskyldig. Det skulle i och för sig inte öka hans redovisningsbekymmer, eftersom han i sin redovisning till uppdragsgivaren ändå måste särskilja de båda varugrupperna. Genom att göra auktionsförrättaren skattskyldig skulle man eliminera de olägenheter jag tidigare nämnt. Beträffande konstverken instämmer jag i de motiveringar som herr Lundström har anfört. Herr Lundström har utan att ställa något yrkande också kommenterat effekten av mervärdeskatten för de människor, som inte har fast landförbindelse och som dessutom måste betala avgift för färjeförbindelserna. Såsom skatten nu är utformad är man hänvisad att betala mervärdeskatt på transportkostnaden för personbil när man skall över till fastlandet. Utskottsmajoriteten har medgett att problemet finns men hänvisar till den överenskommelse beträffande Gotlandstrafiken som är i vardande. Det är säkert angeläget att man får till stånd en sådan överenskommelse, men förhandlingarna om detta har pågått mycket länge och jag kan inte se, att motiven för dessa förhandlingar och strävanden ytterst har varit att eliminera mervärdeskatten, utan dessa förhandlingar har drivits på av andra skäl. Det positiva utbytet av denna eventuella överenskommelse skulle gotlänningarna alltså ha fått med eller utan mervärdeskatt.

Det är ostridigt att frågan, huruvida de villkorliga rabatterna och avbetalningsräntan skall ingå i beskattningsvärdet eller inte, rymmer många problem. I propositionens förslag, till vilket utskottsmajoriteten har anslutit sig, sägs: »I vederlaget skall inräknas av Ang. mervärdeskatt betalningstillägg, = finansieringstillägg, ränta och annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt avtalet», dvs. i samband med avbetalningshandel. När vi velat ha en annan lösning så bygger vi i princip på två huvudskäl. Vi menar att denna ordning inte är konkurrensneutral ur konsumentsynpunkt.

Ur konsumentsynpunkt föreligger alltså inte konkurrensneutralitet. Ur företagarsynpunkt möter detta stora redovisningstekniska problem. Det lär inte vara möjligt att beräkna räntans storlek vid faktureringstillfället eller vid det tillfälle när man upprättar avbetalningskontraktet. Man vet ingenting om diskontots utveckling under avbetalningsperioden, och man tvingas då att använda sig av den s.k. raka räntan, om man med någon grad av säkerhet skall kunna beräkna räntebeloppet framöver. Den raka räntan har ju kritiserats i många sammanhang. Från konsumenthåll har man — det är väl ingen överdrift att säga det — satt in mycket kraftig kritik mot denna typ av ränta. Ett skattesystem som direkt uppmanar till användning av den raka räntan kan inte vara ett särskilt bra system. En köpare, som är företagare, skall ju för att kunna lyfta av mervärdeskatten ha denna styrkt genom faktura och öppet redovisad.

Då har han alltså tagit emot mervärdeskatten och skall redovisa den för denna period. Men sedan kommer ett antal växelomsättningar. För varje växelomsättning måste köparen för att denna skatt skall bli avlyftbar få ett besked om hur stor del av totalbeloppet som utgör mervärdeskatt. Det finns då skäl att fråga sig vem som då skall fakturera denna mervärdeskatt. Banken eller finansieringsinstitutet, som tagit emot växeln och avbetalningskontraktet som säkerhet vid dess sida, kan rimligen inte göra det eftersom de inte är skattskyldiga och inte redovisningsskyldiga. Säljaren har, såvitt jag förstår, ingen möjlighet att utfärda ännu en faktura, ty då skulle han utfärda faktura över pengar som han inte får. Jag förstår inte hur det skall gå till, men kvar står frågan: Vem styrker på det sätt som generellt krävs att köparen har erlagt mervärdeskatt vid växelomsättningen och hur stor mervärdeskatten är vid det tillfället? Det finns säkert fler frågor att ställa i detta sammanhang, men jag har försökt visa att det på detta område kommer att rymmas väldigt många och svårlösta redovisningstekniska problem. För att eliminera detta föreslår vi att det avbetalningstillägg, finansieringstillägg och den ränta, som skall erläggas av köparen enligt avbetalningsavtalet, icke skall ingå i det skattepliktiga beloppet. Jag medger att det medför ett litet skattebortfall, men å andra sidan kan detta inte vara så stort, att det finns skäl att väga det mot det betydande merarbete och de svårigheter som både säljaren och köparen råkar ut för i sammanhanget. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 7 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Genom den kompletteringsproposition, om jag får kalla den så, till vårriksdagens huvudproposition om mervärdeskatt som vi nu skall behandla har den nya skatteformen i sina återstående detaljer slutligt förts i hamn. Det är ett skattetekniskt mycket viktigt steg, som statsmakterna här tagit på den indirekta beskattningens område. Jag tror att vi får ett skattetekniskt ganska tillfredsställande instrument i den nya skatten. Att den kommer att bli omständlig och tungrodd, särskilt i början, får vi dock inte blunda för. Särskilt betydelsefullt är att vårt land härmed accepterat en skatteform, som gäller för flertalet av Europas länder. Reformen innebär bl.a. att vårt näringsliv på detta område kommer på samma konkurrensnivå som näringslivet i det kontinentala Europa, och det är mycket värdefullt. Jag vill emellertid i detta sammanhang upprepa vad jag sade i våras, nämligen att det är att beklaga att vi inte då — i våras alltså — begagnade det historiska tillfället till att genomföra en skattereform av större format, som omfattade även en viss del av den direkta beskattningen och som i varje fall hade gått ut på ett slopande av punktskatterna och energiskatten. Det kan vi emellertid för dagen inte göra någonting åt. Jag vill hoppas att den nya skatten i fortsättningen inte kommer att förfuskas genom undantag. Regeln måste här vara att det inte får förekomma några undantag, såvitt inte alldeles särskilda skäl föreligger för sådana. Sedan vill jag också uttrycka den förhoppningen att mervärdeskatten, såsom varit avsett, blir konkurrensneutral i anda och sanning och inte användes för ovidkommande uppgifter. Den får inte bli en »Mädchen fär alles», så att säga. Det senare säger jag med tanke på de skattearrangemang, som i dagarna i va Ang. mervärdeskatt lutapolitiskt syfte träffats i Västtyskland, arrangemang som innebär att exporten får en skattebelastning på fyra procent, medan importen får en skatterabatt på mervärdeskatten med samma procentsats. Innebörden härav blir att man i Västtyskland, för att kunna undgå apprecieringen av D-marken, genom ändringar i mervärdeskatten i realiteten skapar en dubbel tysk valuta med en kurs för varuhandeln och en kurs för kapitalrörelserna. Jag ställer mig ytterst skeptisk till att skattelagstiftningen används för sådana ovidkommande syften. Jag hoppas att det inte skall smitta av sig till andra länder, och att åtminstone inte herr Sträng hoppar på liknande ting här hemma. Systemets flexibilitet är medaljens farliga baksida, skulle jag vilja säga. Försiktighet tillråds! Jag övergår härefter till dagens text, sådan den finnes uttryckt i reservationerna. Mängden av reservationer kan ge intrycket att oenigheten inom bevillningsutskottet varit stor, men så har inte varit fallet. Oenigheten har inskränkt sig till en del i och för sig intressanta detaljfrågor, som dock trots allt inte varit av väsentlig betydelse för helheten, dvs. för skatten som sådan. Det principiellt viktigaste spörsmålet kommer enligt min mening till uttryck i reservation 1 av herr Stefanson m.fl. under rubriken Stat och kommun. Det är, som herr Lundström nyss sade, skattens konkurrensneutralitet som reservanterna här tar sikte på. även utskottsmajoriteten har förståelse för vad det här gäller, men reservanterna har velat gå ett steg längre. Vi vill att det i skatteförordningen uttryckligen skall slås fast, att verksamhet som stat och kommun bedriver skall räknas som yrkesmässig och sålunda bli skattepliktig när den drives i konkurrens med enskild verksamhet. Det skulle alltså uttryckligen stå »i konkurrens med enskild verksamhet». Majoriteten vill att till yrkesmässig verksamhet, bedriven av stat och kommun, endast skall hänföras rö relse som bedrivs i bolagsform eller avser annat än egna behov. Vi menar att konkurrensen under alla förhållanden måste drivas på lika villkor. Det är framför allt en del mindre företag som eljest kan komma i ett ogynnsamt läge. Som exempel har nämnts tvätterierna. Jag instämmer i bifallsyrkandet till reservation 1. Jag kan också i väsentliga stycken instämma med herr Fälldin när det gäller reservation nr 5 om Gotland och Öland, men jag är fullt medveten om att den reservationen kanske är en liten skatteteknisk skönhetsfläck i detta sammanhang. En fråga som ligger mig personligen särskilt varmt om hjärtat behandlas i reservation 9. Det är en praktisk fråga, där tanken är att åstadkomma en förenkling. Det gäller den skattemässiga behandlingen av avdragen för traktamente. Kravet på faktura från säljaren måste nämligen leda till ett mycket tungrott administrativt system inom själva näringslivet, kanske även i fråga om skattekontrollen. Det gäller här hundratusentals fall årligen.

Detta är en schablon, som utgår ifrån att skatten på kost och logi utgår på grundval av ett till 60 procent reducerat underlag. Genom att det fordras reseräkningar skapas garantier för att något fusk inte skall förekomma. Ett liknande system tillämpas i Västtyskland och Holland och har veterligen där fungerat smidigt och bra och utan anmärkningar från skattemyndigheternas sida. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 9. , Jag är ensam sparv i tranedansen i fråga om reservation nr 10 rörande övergångsbestämmelserna. Det gäller ett specialfall. I de fall då det är fråga om skattepliktigt tillhandahållande före årsskiftet och säljaren redovisar allmän varuskatt enligt kontantprincipen, så skall vid likvid efter årsskiftet mervärdeskatt utgå. I vissa fall, där varuskatteförordningens reduceringsregler blir tillämpliga, måste säljaren — om han inte gjort något förbehåll för ändring i beskattningen — redovisa mervärdeskatt efter 10 procent trots att han debiterat sina köpare allmän varuskatt efter endast 6 procent. Han får alltså om det vill sig illa — jag understryker det — vidkännas en förlust. Min tanke har varit den att ifrågavarande skatt visserligen skall anses som mervärdeskatt men att samma procentsats skall utgå som om förordningen om allmän varuskatt hade tillämpats. Utan större förhoppningar om att ha lyckats övertyga kammaren om riktigheten i denna ståndpunkt, herr talman, yrkar jag trots allt bifall även till reservation nr 10.

Herr talman! Enligt författningen om mervärdeskatt är inkomst av transport av vara eller av förmedling av sådan tjänst att betraktas såsom skattepliktig. Detta är något nytt och det skall träda i kraft den 1 januari 1969. För närvarande utgår inte omsättningsskatt på transporter, utan det skattepliktiga området utvidgas alltså nästa år. Vissa undantag från skatteplikten medges dock. De återfinns i förordningens 11 §. Något undantag för tjänst i form av transport av personbilar, bussar och andra fordon för persontransporter finns dock inte och föreslås inte heller. Det är här Öland och Gotland kommer in. Det innebär exempelvis att transportkostnaden för fordon som fraktas på fartyg skall beläggas med mervärdeskatt. Varje gång en person som bor på Öland eller Gotland skall ha sin personbil med på resa till fastlandet skall han alltså erlägga mervärdeskatt på transportkostnaden för den bilen. Det innebär en extrakostnad på 10—11 kronor när en gotlänning skall resa till fastlandet och tillbaka. Den sammanlagda skatteintäkten på sådana transporter beräknas uppgå till 0,5 miljon kronor per år. För den som gör en sådan resa några gånger om året blir det en ganska dryg extra kostnad på grund av skatten, som läggs ovanpå den redan tidigare höga kostnaden för biltransporten. Det rör sig för närvarande om cirka 100 kronor bara för biltransporten. Det kan väl inte anses vara alltför extravagant om hela familjen reser med någon gång varje år till fastlandet, då Gotland är ett ganska begränsat område och då många där bosatta personer har nära släktingar och andra anhöriga på fastlandet, och det är angeläget att de kan komma över och träffas någon gång varje år. Om nu en familj på två vuxna och tre barn, alltså ungefär så många som ryms i en vanlig bil, och barnen är över 12 år, skall göra en sån här resa så kostar personbiljetterna för resan i turistklass, alltså den billigaste, tur och retur 338 kronor. Till detta kommer sedan fraktkostnaden på ca 100 kronor för bilen. Sammanlagt kostar det alltså familjen 438 kronor att komma över till fastlandet. Om den här familjen från Gotland företar en sådan resa, måste den lägga ut mellan 400 och 500 kronor innan den kommer till fastlandet, där övriga svenskar finns, som alltså inte behöver betala denna fraktkostnad. Gotlänningarna får alltså betala mycket höga kostnader för att komma till en plats, där man i egentlig mening startar resan, t.ex. en semesterresa. Om vi bedömer skattefrågan mot denna bakgrund, finner vi att det är ganska hårt att alla som har förmånen att bo på fastlandet skall lägga på gotlänningarna ytterligare skatt som gör bördan ännu tyngre. Vi måste ju dock betala bilskatt med samma belopp som andra svenskar, trots att vi bara har ett område som är 13 mil långt och 5 mil brett att köra på. Det är klart att bilen inom ett sådant område inte kan utnyttjas på samma sätt som om det hade funnits fast förbindelse med övriga Sverige. Varje gång en familj av normal storlek skall företa denna sjöresa, måste den betala ett belopp som är två till tre gånger större än den årliga bilskatten. Det är därför synnerligen motiverat att den mervärdeskatt det här gäller inte lägges ovanpå våra tidigare stora kostnader. Av denna anledning har riksdagsmän från de olika partierna, som representerar Kalmar län och Gotlands län, motionerat om undantag från skatteplikt vid transport av registrerade bilar, bussar och övriga för personbefordran avsedda fordon mellan område utan fast landförbindelse och fastlandet. Vår motion är ganska begränsad och avser inte befrielse från mervärdeskatt på andra fraktkostnader, t.ex. godsfrakter, långtradarfrakter och liknande, trots att fraktkostnaderna per mil är avsevärt högre vid transporter mellan Gotland och fastlandet än vid transporter på själva fastlandet, vilket innebär att momsen i detta fall blir relativt sett högre eftersom skatt utgår på en högre kostnad. Landshövding Westerlind har i sin utredning beräknat att godsfraktkostnaderna per år uppgår till 14,6 miljoner kronor vid transporter mellan Gotland och fastlandet, men att fraktkostnaderna, om gotlänningarna haft samma frakttaxor som SJ, uppgått till endast 9,3 miljoner kronor. Kostnaderna för transport av gods till Gotland är alltså mycket högre. Detta medför bl.a. att de produkter, som konsumeras på Gotland och som inte produceras på ön, blir avsevärt dyrare än på fastlandet och att de varor, som produceras på Gotland och som säljes utanför Gotland, belastas med en hög frakt så att producenten får lägre priser än om frakttaxor som tillämpas på fastlandet hade använts. Dessa förhållanden påverkar i sin tur den gotländska befolkningens standard. Lägre priser på produkter som tillverkas ger producenterna och deras anställda lägre arbetsinkomster. Detta framgår också av de inkomster som gotlänningarna har. Jag har studerat inkomsterna enligt de senaste taxeringarna och funnit, att gotlänningarna vid en jämförelse mellan de olika länen har den lägsta skattekraften. Samma är också förhållandet med ett undantag, om vi jämför de kommunblocksanpassade A-regionerna. Enligt 1966 års taxering hade Gotland en skattekraft på 69 om medelskattekraften för hela riket var 100. Som exempel kan nämnas att Stockholm—Södertälje-regionen samtidigt hade en skattekraft på 144. LO:s utredningar om lönerna inom industrin ger vid handen att industriarbetarlönen är avsevärt lägre på Gotland än i den övriga delen av landet. Den låga skattekraften medför i sin tur att skattetrycket blir relativt högt. Men fraktkostnaderna medför också att priset på konsumtionsvaror är relativt högt på Gotland. Enligt 1964 års dyrortsundersökning låg indextalet på Gotland 11 enheter högre än i Stockholm, säkert till stor del beroende på fraktkostnaderna. Trots detta tillhör Gotland dyrortsgrupp 3, medan Stockholm tillhör dyrortsgrupp 5. Gotland ligger också illa till när det gäller skatteutjämningen. Låg skattekraft och högt skattetryck utgör ju grunderna för den statliga skatteutjämningen. Man tycker då att Gotland skul 1e tillhöra de skattekraftsområden som får de högsta skatteutjämningsbidragen, men så är inte fallet. Medan Gotlands primärkommuner får bidrag med upp till 90 procent av medelskattekraften får t.ex. kommuner i mellersta Norr land bidrag med 110 procent. Jag tycker att det är riktigt att kommunerna i mellersta Norrland får detta skattebidrag, men det är fel att inte Gotland får efter samma regler. Som kammarens ärade ledamöter ser så kostar det att bo på Gotland, men den kostnaden lägges på människor som har lägre inkomster än i övriga delar av riket. Vad betyder detta? Jo, att Gotlands befolkning lever på en avsevärt lägre standard i medeltal än övriga medborgare i Sverige. Det skall inte döljas att det också finns fördelar med att på bo Gotland. Fördelarna ligger naturligtvis i vår fina miljö. Vi har frisk, ren luft, och vi har rent vatten kring våra kuster. Vi har en säregen och vacker natur med rara växter och sällsynta fåglar. Det lever man dock inte på. Gotlänningarna trivs på Gotland och vill bo kvar där. Men alla nackdelarna har medfört att det är svårt att få företagsamhet till ön som kan ge befolkningen sysselsättning. Därför har också stora skaror — över 9 000 personer — fått lämna Gotland under 135 år. Enligt tillgängliga prognoser kommer avfolkningen att öka kraftigt under 1970 talet. Vi måste därför söka få bort de nackdelar som finns på Gotland. En av dem är de höga fraktkostnaderna, och om kammaren i dag följer bevillningsutskottets majoritet kommer ytterligare kostnader att läggas på frakterna och därmed ytterligare bördor på gotlänningarna. Nu åberopar utskottet det preliminära avtal som nyligen har slutits mellan staten å ena sidan och vissa gotländska kommuner och trafikföretag å den andra sidan just med syfte att få till stånd, som man skriver, »en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta möjliga priser». Detta låter ju väldigt fint! Vidare läser man i avtalet att det »skall därvid bl.a. innefatta särskild nedsättning av biljettpriset för personer bosatta på Gotland». Vilka är det då som har träffat detta avtal? Jo, de tre kommuner, som har hamnar till vilka Gotlandsbolagets båtar går mellan Gotland och fastlandet. Gotlands övriga elva kommuner har inte tillfrågats. Landstinget har deltagit i förhandlingarna men har inte undertecknat avtalet. Rederi AB Gotland har inte heller undertecknat det. Bolaget hänvisar till aktiebolagslagens bestämmelser och har inte ansett sig ha möjligheter att skriva på. De som preliminärt har skrivit på detta avtal är alltså inte representanter för Gotland utan endast för tre kommuner och privata transportföretag. Uppgörelsen innebär väl i stort, att 15 miljoner kronor anslås under en tioårsperiod för nedbringande av hamnavgifter och ersättningar för tjänster och upplåtelser i hamnen som belastar trafiken. Vidare skall en särskild delegation tillsättas som har till uppgift att speciellt främja planering och samordning av trafiken. Taxestrukturen skall, som det har sagts förut och som det står i det preliminära avtalet, innefatta en särskild nedsättning av biljettpriset för personer bosatta på Gotland. De 15 miljoner kronorna på 10 år gör 1,5 miljoner per år, en mycket liten summa i detta sammanhang. öland får snart en bro, som ölänningarna är att gratulera till. Den kostar väl 70—380 miljoner kronor, kanske mer, och ändå är avståndet mellan Öland och fastlandet mycket kort i förhållande till avståndet mellan Gotland och fastlandet. Bron drar kapitalkostnader och underhållskostnader, vilka kanske går upp till 7—8 miljoner kronor årligen, och då bjudes vi på Gotland 1,5 miljoner kronor. När man gör denna jämförelse, ser man ju hur Gotland behandlas i detta sammanhang, när vi har minst tio gånger så Jångt till fastlandet som Öland har. Om riksdagen i dag godkänner bevillningsutskottets förslag tar man nu tillbaka en tredjedel av detta bidrag, alltså en halv miljon kronor eftersom hela bidraget var 1,5 miljoner om året. För övrigt ser det nu ut som om avtalet inte skulle komma till stånd. Till sist, herr talman, vill jag bara säga att det som vi motionärer begärt är endast ett undantag från mervärdeskatt på passagerarfordon, fordon som på fastlandet framförs på väg och alltså inte då blir föremål för mervärdebeskattning. Varför skall vi gotlänningar som transporterar bilar och andra passagerarfordon 7 till 14 mil på båt betala skatt för transporten på den sträckan? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Under motionen nr 1019 i denna kammare saknas mitt namn. Anledningen härtill är endast, att jag på grund av sammanträde med 1967 års polisutredning befann mig i Malmö den 5 november, den dag motionen ingavs, varför jag inte hade tillfälle att underteckna densamma. De i motionen framförda synpunkterna delar jag helt. Gotland och Öland befinner sig onekligen i ett speciellt ogynnsamt läge ur kommunikationssynpunkt, och det finns därför all anledning tillse att gotlänningarnas och ölänningarnas situation icke förvärras. De i nämnda motion berörda problemen har utförligt, initierat och engagerat behandlats av föregående talare. Jag kan därför fatta mig mycket kort. I allt väsentligt kan jag instämma med herr Österdahl och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet avser en proposition, som riksdagen under vårens session beställde av Kungl. Maj:t. Jag finner det liksom herr Lundström mycket tillfredsställande att vi har kunnat skapa en sådan metodik, att riksdagen kan granska ett lagförslag under vårsessionen och föra fram de synpunkter, som den anser vara angelägna, varefter Kungl. Maj:t till samma års höstriksdag också efter granskning kan lägga fram ett korrigerat förslag. Utskottet säger i sitt betänkande att det i stort kan godkänna vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Jag tänker då särskilt på förslaget i den proposition som vi nyligen behandlade beträffande beskattningen av begagnade bilar, då riksdagen beslöt att lägga en accis på alla nya bilar för att få in samma summa som man räknat med skall bortfalla i och med att begagnade bilar undantas från mervärdeskatten. Vidare är Övergångsbestämmelserna av betydelse. Propositionens förslag innebär, så långt jag förstår, en smidig övergång från varuskatteförordningen till mervärdeskattesystemet. När jag konstaterar detta, kan jag tillägga att principen om övergång till mervärdeskatt i stort är accepterad. Ingen yrkar avslag därvidlag. I våras fanns ett avslagsyrkande, men det tog ingen på allvar. Nu bekräftas sålunda övergången till den nya ordningen. Ett stort intresse kan iakttas för denna skatteförfattning. Såväl experter som blivande skattebetalare studerar nu grundligt denna författnings bestämmelser. Det vittnar om att man eftersträvar en sådan tolkning av lagstiftningen att den skall få avsedd effekt. Jag vill inte påstå annat än att det finns åtskilliga oklarheter. Olika tolkningar kan förekomma — så är det med alla nya skatteförfattningar, och särskilt när det gäller en så här genomgripande omläggning kan delade meningar råda. Jag skall inte ta upp något detaljresonemang, eftersom jag vet att många av kammarens ledamöter tycker att hela plenum i dag är onödigt och säger: »Vi skall resa då och då.» Där för är man otålig, och jag är känslig för de synpunkterna — inte för att jag skall resa själv, herr talman, utan med tanke på andra. Men när reservanterna nu återigen säger att det måste bli en annan och bättre ordning på förhållandet mellan å ena sidan stat och kommun som företagare och å andra sidan det enskilda näringslivet, så tycker jag att reservanternas ställningstagande är litet egendomligt. Under vårriksdagen gjorde bevillningsutskottet och beslöt riksdagen mycket bestämda uttalanden som innebar att vi tillstyrkte statsrevisorernas förslag att i den mån det gäller affärer, där privata företag konkurrerar med statliga, skall inte skatterna väga till förmån för det statliga anbudet. Detta har vi sagt ifrån, och när författningen träder i kraft den 1 januari 1969 skall den tillämpas så. Därmed borde den här frågan vara utagerad, men hela oppositionen har samlats kring reservationen. Jag tycker inte att skälen för reservationen är bärande, om man läser vad vi har skrivit under vårriksdagen. Därför hänvisar vi bara till vad vi sade i vårt förra betänkande och skriver ingenting särskilt om saken i det nu föreliggande. När det gäller reservationerna i Övrigt skall jag inte falla för frestelsen att polemisera mot herr Fälldin. Vad han sade här i talarstolen måste innebära att han har missuppfattat frågeställningen. Det skulle föra för långt att bemöta honom i detalj, men jag vill ha sagt att det inte blir fråga om att avbetalningar på ett gjort köp kan beläggas med mervärdeskatt.

När sedan amorteringarna sker kan inte herr Fälldins resonemang gälla; såvida det inte är fråga om kredit till säljaren, men jag uppfattar det så att saken gäller en växel som skulle diskonteras i bank. Men här finns en annan sak av mycket stort intresse, herr talman, som herr Österdahl och även herr Schött har talat om, nämligen momsen på transportkostnaden för personbilar till och från Gotland och Öland. Herr Österdahl framhöll i väl valda ordalag hur svårt den gotländska befolkningen har det, hur mycket lägre dess levnadsstandard är än övriga svenskars. Det var åtskilligt utanför momsdebatten som kom med. Nu känner jag inte igen herr Österdahls siffror. Han säger att mervärdeskatten på dessa personbilstransporter skulle bli en halv miljon kronor. Vad räknar herr Österdahl in i den summan — är det I-registrerade bilar eller inkluderar den också turisternas bilar? Våra experter i utskottet har kommit fram till att det rör sig om högst 100 000 kronor per år, men herr Österdahl har andra uppgifter som innebär att beloppet skulle vara fem gånger större. Det är siffran vi har olika meningar om. Herr Österdahl säger att alla vi gotlänningar betalar bilskatt, och det hoppas jag. Med hjälp av bilskatten satsar man nu ur specialbudgeten 100 miljoner kronor på en bro till öland. ölänningarna får alltså tillbaka sina bilskattepengar. Staten bjuder 15 miljoner kronor till gotlänningarna, och det beloppet skall täcka mer än mervärdeskatten. Då säger herr Österdahl att den saken har inte kommunerna godkänt och inte heller Gotlandsbolaget.

mervärdeskatt taxorna i denna trafik. Jag unnar så väl gotlänningarna att få det stödet. Det vore märkvärdigt om man inte skulle finna former för att ta emot dessa pengar. Man kan naturligtvis tvista om beloppet — 1,5 miljoner kronor om året under 10 år — och säga att det är otillräckligt. Men påståendet att mervärdeskatten kommer att drabba gotlännnigarna alldeles särskilt hårt, när det ställs i utsikt att kompensation kommer att ges med långt större belopp än det här är fråga om, tycker jag inte väger så tungt. För övrigt, herr Österdahl, skall vi akta oss för undantag från dessa skatteregler. Allra minst skall vi införa en provinslagstiftning i vårt land. Saken får ordnas på annat sätt. Jag tycker att Kungl. Maj:ts förslag i detta avseende — egentligen var det väl ett förslag av en tjänsteman inom Kungl. Maj:ts kansli — är ett seriöst förslag som eliminerar de besvärligheter som gotlänningarna skulle få genom att mervärdeskatten drabbar personbiltrafiken. De frågeställningar, som reservationerna i Övrigt tar upp, är kända. Vad gäller kostnärerna är bara att säga att Kungl. Maj:t har tagit ytterligare ett steg för att befria levande kostnärer från mervärdeskatt. Nu vill man ha fullständig frihet. Ja, det är svårigheter när det gäller definitioner. Jag vill inte säga att den formulering som nu föreslås och som utskottsmajoriteten vill godkänna är invändningsfri, men jag tror att man har gått så långt som över huvud taget är möjligt när det gäller att lämna försäljningen av konst utanför mervärdebeskattningen. Jag har inte heller hört att konstnärerna som kår har protesterat mot det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag i samtliga punkter: